Ärade kammarledamöter! I enlighet med riksdagsordningens bestämmelser har jag att hälsa er välkomna till 1969 års riksdagsarbete. Jag vill särskilt uttrycka den förhoppningen, att de många nya ledamöterna — inte mindre än 63 — skall finna arbetet i denna kammare stimulerande och meningsfullt. Efterkrigstidens erfarenheter har lärt oss att riksdagen kan genom sina beslut skapa förutsättningar för ökad trygghet, full sysselsättning och vidgad jämlikhet för medborgarna. Den i allt snabbare takt skeende omvandlingsprocessen i vårt samhälle ställer ständigt ökade krav på samhällelig aktivitet. Vi möter en mängd problem, vilkas lösande kräver en anspänning av nationens krafter. Överläggningarna och besluten i denna riksdag kommer att avgöra huruvida denna kraftsamling kommer till stånd. Riksdagens viktiga arbete sker mot bakgrunden av ett internationellt läge som Olof Lagercrantz sökt teckna i sina i slutet av förra året utgivna betraktelser. De ger en nästan förlamande bild av en söndersliten värld i färd med att förbereda sin egen undergång. Det innebär föga tröst att vi upplevde liknande situationer under 1930 talet med det spanska inbördeskriget som pårallell till dagens Vietnam. Ur 1930-talets tragedier växte världskrigets katastrof fram. Den utvecklingen får inte upprepas. Vissa skillnader mellan 1930-talet och nuet ger anledning till hopp. I all sin bräcklighet är Förenta Nationerna ett bättre fredsinstrument än det gamla Nationernas Förbund. Det ger de små folken en möjlighet att påverka utvecklingen. En annan positiv tillgång är att medvetandet om lägets allvar är mycket mera utbrett nu. Det finns en växande insikt om att de sociala klyftorna utgör direkta hot mot freden. Kampen mot världshöden har blivit en angelägenhet av högsta vikt inte minst för dagens unga. Detta engagemang är så starkt, att det tär över det lilla landets benägenhet att betrakta sig självt som maktlöst. Kanske det t.o.m. är så, att det lilla landet har lättare att minska motsättningarna inom de egna gränserna. Det pålägger oss ett speciellt ansvar. Vår strävan att skapa möjligheter att avskaffa sociala och ekonomiska brister förutsätter att vi har en god ekonomisk ställning. Alla de nordiska länderna har kunnat glädja sig åt en snabb utveckling från fattigdom till högt utvecklade industriländer. Vi tror att en fortsatt utveckling kommer att befrämjas, om vi utnyttjar Nordens ekonomiska krafter på ett vettigt sätt genom ett vidgat ekonomiskt samarbete. Vi vågar därför uttrycka den förhoppningen, att de nu pågående nordiska för handlingarna skall leda till ett lyckosamt resultat. Kungl. Maj:t har denna dag förordnat att granskningen av fullmakterna skall företas inför statsrådet Lennart Geijer. Protokoll över granskningen och förteckning över de granskade fullmakterna skall tillsammans med fullmakterna överlämnas till andra kammaren.

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter! Å egna vägnar såsom nyvald talman samt å herrar vice talmäns vägnar ber jag att få tacka för det förtroende som talmansvalen innebär för oss. I och för en studieresa till Pakistan anhåller jag vördsamt om ledighet från riksdagsgöromålen från och med den 10 januari till och med den 17 januari. Jag hemställer om ledighet från riksdagsarbetet fredagen den 10 januari 1969 på grund av offentligt uppdrag. På grund av utrikesresa får jag härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 10—13 januari 1969.

Herr talman! För vart och ett av de ytterligare val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Varje lista upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.
Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Varje lista upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser. listan upptagna personerna ha blivit utsedda till medlemmar i Nordiska rådet.

Herr talman!

Herr talman! Enligt gällande bestämmelser i semesterlagen kvalificerar 15 arbetsdagar per månad till två semesterdagar och 8 arbetsdagar till en semesterdag. Som kvalificeringsdagar räknas även sjukdagar. Då emellertid numera femdagarsveckan inom industrin nära nog 100-procentigt är genomförd, kan det vissa månader uppstå svårigheter att erhålla dessa 15 kvalificeringsdagar för full semester. Under vissa månader hopar sig helgdagarna på ett ogynnsamt sätt, och även om detta kan vara diskutabelt kvarstår det faktum att arbetarna ofta önskar använda arbetstidsförkortningen för att få ledighet på håldagar.

För att rätta till detta förhållande kan olika åtgärder vidtagas; man kan t.ex. antingen sänka antalet arbetsdagar per månad för full semesterkvalificering till mindre än 15 eller utvidga beräkningsgrunderna för kvalificeringsdagarna.

Herr talman! Det statliga driftbidraget till fritidshem utgår för närvarande med samma belopp till fritidshemsavdelning vid daghem, som ger tillsyn under hela året samt under längre tid per dag, som till sådant fritidshem som har begränsat öppethållande under dagen och håller stängt under ferier. Det har visat sig att den senare typen av fritidshem inte motsvarar behoven. Många föräldrar kan inte utnyttja dessa fritidshem, som inte fungerar under hela arbetsdagen eller under skolloven. Med stöd av det anförda hemställer jag om andra kammarens medgivande att till statsrådet fru Odhnoff få framställa följande fråga: Avser statsrådet att framlägga förslag om en successiv övergång till öppethållande, såsom vid daghem, vid samtliga fritidshem?

Herr talman! Herr Svenning har frågat mig när man kan förvänta ett förslag om vanhävdslag för hyresfastigheter: Under hösten 1967 uppmärksammades några fall där underhållet av bostadsfastighet hade eftersatts i sådan mån att bostadssanitära missförhållanden hade uppstått. I samband därmed ifrågasattes, om inte samhället behöver maktmedel som på ett eller annat sätt möjliggör ett ingripande i syfte att hindra att en fastighet förfaller och kommer i sådant skick att de i fastigheten boende utsättes för allvarliga sanitära olägenheter. Med anledning därav beslöt jag att låta sakkunniga inom departementet närmare undersöka frågan. Arbetet har hittills varit inriktat främst på att undersöka orsakerna till det bristfälliga underhållet av bostadsfastigheter och till de missförhållanden som i vissa fall har framkommit. Möjligheterna att med hjälp av den nuvarande lagstiftningen — främst hälsovårdsstadgan — komma till rätta med sanitära olägenheter i bostadsfastigheter har också övervägts. Undersökningen har givit vid handen att behov av lagstiftningsåtgärder föreligger. I första hand bör komma i fråga att skapa möjligheter till tvångsinlösen av hyresfastighet vid vanhävd. Detta spörsmål övervägs av expropriationsutredningen, och förslag kan väntas i saken under våren. Mycket talar emellertid för att en rätt till inlösen av vanhävdad hyresfastighet inte är tillräcklig som medel att komma till rätta med föreliggande problem. Frågan är, om inte därutöver behövs någon form av tvångsförvaltning, som ger möjlighet till snabbt ingripande vid fara för vanvård. Denna fråga rymmer emellertid många svårlösta problem som inte kan lösas utan ytterligare utredning.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för detta svar, som visar att frågan är under allvarlig prövning i olika instanser. Anledningen till att jag gärna vill veta när man kan förvänta ett förslag om vanhävdslag är att en ny hyresregleringslag och hyreslag trädde i kraft den 1 januari 1969. Samtidigt har den nu sittande bostadsrättskommittén fått i uppdrag att bryta ut vissa delar ur det pågående arbetet för att få dessa avsnitt i samklang med de nya hyreslagarna. Även dessa avsnitt kan tillämpas från den 1 januari i år. Härigenom får man en samlad översyn över den nya hyresmarknaden, och det är därför angeläget att det inte finns några områden kvar där man arbetar efter föråldrade och delvis olagliga metoder. Jag anser nämligen att det står i uppenbar strid mot alla rättsbegrepp, därest ägarna till de ytterst misskötta fastigheter som ligger nära eller över vanhävdsgränsen kommer att beredas möjligheter att utnyttja de ekonomiska fördelarna i de nya lagbestämmelserna och de överenskommelser som har träffats angående vår hyresmarknad. Fastigheter som under 20 år eller mer misskötts och där ägarna underlåtit att göra några som helst reparationer, trots generella hyreshöjningar, kan inte få tillåtas att utnyttja de reparationsöverenskommelser och de ersättningsregler som en mera seriös fastighetsägare kan påräkna efter årsskiftet. Det finns tyvärr alltför många exempel på ren vanvård av vissa fastigheter och en upprörande hänsynslöshet mot hyresgäster som bor i de fastigheterna. Låt mig bara illustrera med ett par exempel. Det finns en hel rad andra som kunde anföras, men tiden tillåter inte så långt gående uppräkningar. I en fastighet i Malmö som var hårt nedsliten och där uppenbar vanvård har förekommit i hela fastigheten tvingades hyresgästföreningen två gånger att garantera att betala värmeräkningar, om inte hela fastigheten skulle avstängas från värme. Samtidigt visade det sig att gasspisarna var totalt sönderrostade, så att uppenbar olycksfallsrisk förelåg för hyresgästerna. Hälsovårdsnämnd och industriverk ingrep sedan förhållandena hade påtalats. I en fastighet vid Wallingatan här i Stockholm, som jag tidigare talat om i kammaren, har inga förändringar inträtt utan hela fastigheten går mot ytterligare förfall, trots att hyresgästerna fått tillfällig hjälp av hälsovårdsnämnd, byggnadsnämnd och hyresgästförening. Värmeelementen har frusit sönder. Fastighetsägaren har haft ansvarighetsförsäkringar i olika försäkringsbolag och fått ut dessa försäkringar för att sätta in nya element och lägga in nya golv, men vederbörande har inte vidtagit några åtgärder. Formellt sett kan samhället ingripa när det föreligger sådana sanitära olägenheter i en fastighet som jag här beskrivit och som står i strid mot hälso vårdsstadgans bostadsföreskrifter. Men i praktiken fungerar det hela illa av olika omständigheter, inte minst de invecklade ägandeförhållandena. Tredje lagutskottet påtalade kraftigt vid sin behandling av det avsnitt i hyreslagen, som gäller ersättning för yttre och inre fastighetsförbättringar, att sådana reparationsersättningar skall kunna nedsättas och prövas för de fastighetsägare som under längre tid medvetet underlåtit att hålla fastigheterna i gott stånd trots att generella hyreshöjningar årligen utgått. Det är av största betydelse att ett förslag om vanhävdslag för hyresfastigheter snarast framläggs. En sådan lag behövs som ett komplement på hyresmarknaden i januari 1969. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Det tillkommer inte mig att gå in på de enskilda fall som här åberopats. Men det är alldeles uppenbart att herr Svenning och jag är helt överens om att — som jag framhållit i mitt svar — ytterligare lagstiftningsåtgärder uppenbarligen är nödvändiga.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat mig, om jag avser att vidta några åtgärder för att hindra en upprepning av sådan skändning av nationell symbol som förekommit i TV-reportage och demonstrationer. Som svar på frågan får jag anföra följande. Jag avser inte att vidta några särskilda åtgärder i det syfte som herr Fridolsson anger. Fall där flagga eller annan rikssymbol skymfas får liksom hittills behandlas enligt gällande lag. När det gäller TV skall radioansvarighetslagen tillämpas, vilket innebär att ansvaret åvilar den ansvarige programutgivaren.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Anledningen till att jag framställde frågan var att TV-Aktuellt för ett par veckor sedan hade ett reportage från en kommunistisk kongress i vilket ingick ett inslag där USA:s flagga skymfades på ett flagrant sätt. Flaggan fungerade som dörrmatta i lokaliteterna, och man kunde i TV se hur smutsig och sliten den var. För att verkligen få sting på reportaget torkade en person av snömodden på sina skor på den amerikanska nationalsymbolen. Vi är vid det här laget vana vid en hel del när det gäller uppseendeväckande demonstrationer, men detta blev tydligen ändå för mycket. Inslaget åstadkom en folkstorm av sällan upplevd omfattning. Det som chockerade var nog inte bara upplevelsen av det förnedrande i att en nations flagga användes som dörrmatta utan minst lika mycket att vi nu tydligen kommit dithän, att skändandet av en nationell symbol förmedlas till praktiskt taget hela svenska folket genom vårt i särklass effektivaste massmedium, televisionen. Vi talar inte så mycket om hyfs och stil nu för tiden; det är inte populärt. Däremot talas det ofta och gärna om respekt för andras åsikter. De som ivrigast driver detta tal är en högröstad vänsterfalang i vårt samhälle, men deras propaganda är ihålig. Man säger sig propagera för minoriteters åsikter, men samtidigt som man pläderar för sin egen uppfattning är man inte generös nog att respektera andras ideologier och uppvisar inte ens det minimum av anständighet som ligger i att låta andra nationers rikssymboler vara i fred. Nej, då översätter man begreppet frihet med att ta sig friheter, att vara taktlös. Gentemot USA visar man i det aktuella fallet sitt förakt genom att torka fötterna på stjärnbaneret. Det svar jag har fått av justitieministern är enligt mitt sätt att se otillfredsställande. Det innebär inget preciserande utan snarare ett undanglidande. Det blev inget fördömande från justitieministerns sida, och detta kommer naturligtvis att uppmärksammas av de högröstade vänstergrupperna. Inom regeringspartiet finns det en vänsterfalang, som i sitt agerande visar sig hysa föga sympati för USA. Att vi sedan via massmedia i våra vardagsrum kan bevittna hur man torkar fötterna på en främmande nations rikssymbol är när allt kommer omkring kanske inte så mycket att förvåna sig över.

Herr talman! Jag vill erinra herr Fridolfsson i Stockholm om att Sveriges Radio är ett fristående företag, att någon censur av programmen inte får ske och att regeringen inte kan blanda sig i företagets skötsel när det gäller programverksamheten. Herr Fridolfsson ansåg att mitt svar var otillfredsställande eftersom det inte tog ställning i sak i det aktuella fallet. Han saknade »ett fördömande från justitieministerns sida» av de scener som hade visats i TV denna kväll. Men, herr Fridolfsson, jag skulle mycket illa sköta mitt ämbete, om jag från denna talarstol tog ställning i sak i ett ärende som ligger under min bedömning när det gäller, om åtal skall få väckas eller inte. I den frågan skall jag säga mitt ord i morgondagens konselj liksom i två andra ärenden av liknande karaktär som har inkommit från riksåklagaren, men att nu göra ett uttalande om hur domstolarna i något av dessa tre fall skall döma tillkommer icke mig.

Herr talman! Vi fick nu ett klart besked om hur frågan ligger till. JK har till Kungl. Maj:t — alltså till justitieministern — hänskjutit frågan för föranstaltande om åtal. Så drog justitieministern det förhatliga ordet censur in i bilden. Jag har självfallet inte menat att man skall censurera programmen i radio och TV. Vi har en antagen radioansvarighetslag — vilket också justitieministern mycket riktigt har meddelat i svaret. är det olagligt att trampa på en främmande nations symbol, så är det olagligt även om detta sker i TV. Det är detta jag har åsyftat. Det har icke ett enda dugg med censur att göra; det har med lag att göra, och det var därför jag ställda min fråga till landets justitieminister i ett ärende som har riksintresse.

Herr talman! Ett enkelt studium av gällande bestämmelser ger vid handen, att för yttrandefrihetsbrott i radio och TV samma arrangemang i princip gäller som för motsvarande brott i pressen. JK har också i sin framställning hänvisat till 2 8 radioansvarighetslagen jämfört med 7 kap. 4 § 8 tryckfrihetsförordningen och 19 kap. 10 8 brottsbalken. Sammanhanget rent rättstekniskt är därmed helt klarlagt, hoppas jag.
Herr talman! Regeringen har framfört sin ursäkt för detta flagranta övergrepp. Justitieministern sade inte ett ord härom till — förmodar jag — stor glädje för den extrema vänsterfalang som driver ohederlig propaganda.

Herr talman! Jag vill bara meddela herr Fridolfsson i Stockholm att jag visserligen har varit domare men inte är det för närvarande; det är inte jag som skall döma i denna sak.

Herr talman! Herr Henningsson har frågat om sådan instruktion kan utfärdas för de nu etablerade hyresnämnderna, att uppsägning av hyresavtal endast kan ske efter hörande och medgivande av det kommunala organ som är ansvarigt för ortens bostadsförsörjning. Genom den nya lagstiftning, som trädde i kraft vid årsskiftet, infördes bestämmelser i den allmänna hyreslagen som ger förstärkt besittningsskydd för bostadshyresgäster. Vidare tillskapades ett nytt förfarande för prövning av tvister angående bl.a. besittningsskyddet. I korthet innebär de nya bestämmelserna följande. Om hyresvärd har sagt upp hyresavtal för vilket besittningsskyddet gäller och överenskommelse inte kan träffas om förlängning av avtalet, åligger det hyresvärden att skriftligen meddela hyresgästen att denne, om han inte går med på att flytta, har att inom viss tid vända sig till hyresnämnden. På hyresnämnden ankommer i första hand att söka medla mellan parterna och att, om medlingen misslyckas, pröva om hyresavtalet skall förlängas och i så fall på vilka villkor detta skall ske. Nämndens beslut kan klandras vid domstol. Tyngdpunkten i förfarandet skall ligga hos hy resnämnden, i vilken hyresmarknadens intresseorganisationer är företrädda. Domstolarna har väsentligen att göra en överprövning från rent rättsliga utgångspunkter. Den av herr Henningsson tänkta ordningen att kommunalt organ skulle ges bestämmande inflytande över frågan om förlängning av hyresavtal strider mot principerna i den nya lagstiftningen. Jag är inte beredd att nu överväga någon ändring av dessa principer.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga angående hyresnämndernas roll på bostadsmarknaden i en situation som verkligen blivit mycket besvärlig i våra större och medelstora städer. Det har nämligen visat sig att hyresnämnderna inte har ansett sig ha sådana befogenheter, att de kunnat motsätta sig uppsägningar av hyresgästerna då det varit fråga om sanering. Uppsägningarna har därför så att säga tillstyrkts med en förlängning av tre månader. I en sådan situation har fastighetsägarna i många fall utövat mycket stark påtryckning på hyresgästerna. Man har framhållit för dessa, att man just nu förfogar över ett begränsat antal lägenheter och att hyresgästerna, eftersom de ändå måste flytta efter tre månader, lika gärna kan göra detta omedelbart. I flera fall har ärendet sedan utvecklat sig så, att andra kommunala organ ansett att de aktuella fastigheterna inte varit i sådant skick att det kunnat anses försvarligt att i dagens hyresläge riva dessa. Man har emellertid då befunnit sig i den situationen, att en fastighet med kanske ett 30-tal lägenheter redan har tömts på hyresgäster med undantag av två eller tre familjer som ännu bor kvar. Om den berörda kommunen då redan har en lång bostadskö, där efterfrågan på bostäder med lägre hyror är den kanske svåraste att tillgodose, är det inte underligt om allmänheten har svårt att finna sig till rätta med en sådan ordning. De människor som blir — i vissa fall enligt min mening onödigt — uppsagda är ofta äldre personer, som känner sig mycket starkt pressade av den situation de hamnat i. Det är för att undvika detta som man ansett att hyresnämnderna inte alls skulle befatta sig med sådana ärenden förrän de försäkrat sig om att de organ, som svarar för bostadsförsörjningen, medgivit att berörda fastigheter får anses rivningsfärdiga. I min hemstad Hälsingborg har vi just nu ett flertal fastigheter, där lägenheterna är utrustade med alla moderna bekvämligheter och där allt — utom planlösningen — är modernt. De står nu tomma till 90 procent, men rivningstillstånd har vägrats. Jag menar inte med det anförda att all sanering är av ondo — tvärtom bör den i många fall hälsas med stor tillfredsställelse — men det bör inte enbart vara fastighetsägarens spekulationslust som skall avgöra, om en fastighet skall rivas eller stå kvar. Hur den nya lagen kommer att fungera får väl tiden utvisa. Det är min förhoppning att nu rådande situation avsevärt skall förbättras med de förändringar som företagits. Det hade dock varit en fördel om de organ som har att svara för bostadsförsörjningen på orten också hade fått uppgiften att svara för frågan, om rivning skall tillåtas eller ej. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret på min fråga.
Herr talman! Herr Henningsson har frågat mig, om jag anser någon ändring i gällande lagstiftning erforderlig »med hänsyn till den tolkning som förekommit av servitutsavtal för farbar väg över stamfastighetens ägor till allmän väg». Med hänsyn till frågans formulering är det inte möjligt för mig att ge ett direkt svar. Jag vill emellertid nämna att servitutsfrågorna har varit föremål för mycket grundliga överväganden inom ramen för arbetet med en ny jordabalk och en ny fastighetsbildningslag. Detta arbete är nu inne i sitt slutskede. Förslag till 18 av de 23 kapitel som jordabalken avses innehålla och ett fullständigt förslag till fastighetsbildningslag har remitterats till lagrådet. Förslagen innebär bl.a. en genomgripande reformering av servitutsreglerna. Granskningen i lagrådet har fortskridit så långt, att jag hoppas att propositioner i båda ämnena skall kunna läggas fram i slutet av detta år.

Herr talman! Jag vill omedelbart tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag erkänner gärna att min formulering var mycket kortfattad, men det är inte så enkelt att på några få rader göra klart vad man vill ha sagt. Frågan om innebörden i uttrycket »rätt till farbar väg över säljarens ägor fram till allmän väg» har under senare år blivit mycket diskuterad och uttrycket har givits många olika tolkningar. Orsaken härtill får väl främst sökas i det förhållandet, att ett så stort antal tomter i icke planlagda områden har försålts till personer som byggt sommarstugor och fritidshus. Osäkerheten har kanske förstärkts av att många, både köpare och säljare, som agerat i dessa fall inte tidigare sysslat med tomtaffärer. I många fall har en person köpt en stugtomt i en skogskant eller vid en strand som man endast kan nå via en s.k. markväg. Vägen har i vissa fall gått genom säljarens betesmarker kanske flera hundra meter. Då har det hänt att markägaren, som haft sina djur lösa på bete, har stängt med taggtråd eller dylikt rakt över vägen som leder ned till stugtomten. Kanske har stugägaren befunnit sig i sin stuga och väntat besök. Besökaren har anlänt men fått stanna vid avspärrningen och där högljutt uttryckt sitt missnöje över en avstängning som inte varit så enkel att öppna. Han har kanske också öppnat på ett sätt som inte kunnat godkännas av markägaren. Denne har i flera fall infunnit sig och klart uttalat för besökaren att han inte har på vägen att göra, därför att rätten att befara vägen endast gäller för stugägaren och hans familj. Ibland har man sagt »stugägaren och hans husfolk». Jag förmodar, herr justitieminister, att båda tolkningarna är fel. Jag tolkar det så, att den markägare som i sitt köpebrev har fått inskrivet »rätt till farbar väg över säljarens ägor fram till allmän väg» inte har anledning att godkänna någon begränsning i rätten att befara vägen, vare sig till antal eller efter synpunkten i vilket förhållande besökaren står till stugägaren. Jag förmodar också att förhållandet inte i något avseende förändras av om köparen eller säljaren är enskild eller juridisk person. Det kan gälla en firma eller ett bolags semesterställe. Det kan vara ett bolag eller en förening som sålt marken. Jag vore ytterst tacksam, och jag tror att det skulle vara av stort värde för många, om justitieministern ville bekräfta riktigheten av min uppfattning eller förklara om den är fel. Slutligen ber jag att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman!

Herr talman! Jag ber att få uttala min glädje över detta besked. Jag är övertygad om att svaret kommer att befrämja grannsämjan i många delar av vårt land, där irritation ofta uppstått om vem som har rätt att använda en väg och vem som saknat sådan rätt. Det svar som nu givits är i hög grad klarläggande på den punkten. Jag ber att få tacka för det.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat om jag anser det vara riktigt, att en utställningsverksamhet, som bekostas med allmänna medel, bedriver politisk propaganda. Det torde nu liksom alltid tidigare vara oundvikligt och i och för sig önskvärt att också politiska idéer och värderingar kommer till uttryck i konst och utställningsverksamhet liksom inom teater, film och annan konstnärlig verksamhet. När sådan verksamhet stimuleras med allmänna medel innebär detta givetvis inte att det allmänna prövar eller ställer sig bakom de åsikter och bedömningar som kommer till uttryck i verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Beträffande svarets första del är jag ense med herr Palme om att det t.o.m. är önskvärt att politiska idéer och värderingar kommer till uttryck i konst, utställningsverksamhet m.m., men jag är inte lika ense med herr Palme om svarets andra del. Där gäller det alltså frågan: Hur mycket politisk extremism av utomparlamentarisk karaktär skall vi tillåta komma till uttryck med allmänna medel? Och skall vi tillåta sådan extremism att bedriva propaganda på vilket osmakligt och oanständigt sätt som helst under sken av att det är konst eller upplysning? Jag vill illustrera orsaken till min fråga — det är helt enkelt u-landsutställningen »Sköna stund». Det är en vandringsutställning som producerats av statens försöksverksamhet med riksutställningar och som alltså bekostas eller — för att använda utbildningsministerns ord — stimuleras med allmänna medel. Den vänder sig, förefaller det, i hög grad till skolorna, något som i detta fall är mycket betänkligt. Eleverna får gratis en textkatalog som i huvudsak är en politisk pamflett och icke en utställningskatalog. Syftet med utställningen sägs vara att försöka med konstnärliga medel åskådliggöra det stora världsproblemet, ulandsproblemet. Så långt är allt givetvis vällovligt, men »Sköna stund» har tyvärr framför allt blivit en rent politisk utställning med klar inriktning på vänsterextremism med smädelser och utfall mot bl.a. Landsorganisationen och vårt näringsliv. Hör bara vad som står i katalogen: Den svenska u-landshjälpen är ett djävulskt hån mot alla de svältande människorna i världen. — LO förtrycker arbetarna och utsuger folken i u-länderna. Besökarna rekommenderas att bilda grupper, beredda att använda sig av utomparlamentariska medel. Flera av illustrationerna i katalogen är rent ut sagt vidriga. Jag har här en av illustrationerna, där regeringens medlemmar framställes och tecknas som en samling äckliga, feta små satyrer, krälande på och kring herr Wallenberg. Jag måste säga, att jag tycker denna teckning är osmaklig, och jag hoppas att herr Palme och övriga regeringsledamöter tycker detsamma. Vad jag velat fråga utbildningsministern om är konkret uttryckt följande: Är det försvarligt att utställningen och katalogen till den får misstänkliggöra det svenska samhällets demokratiska grund? Är utställningen — och det är kanske det allra viktigaste — förenlig med de objektivitetskrav som måste ställas på sådant som erbjudes eleverna i våra skolor?